Fru talman! Jag skall göra ett par korta kommentarer till fru Dahls anförande. Fru Dahl tyckte att vi från folkpartiets sida och jag i mitt särskilda yttrande inte haft något konkret att komma med när det gäller återkommande utbildning. Låt mig då påminna om vad jag sade i mitt anförande i förmiddags. Jag pekade på förändringar i det studiesociala systemet, jag pekade på att man skulle föra in yrkesmoment i nu befintlig längre teoretisk utbildning, jag pekade på att man skulle se över relationerna mellan internutbildningen och högskoleutbildningen, framför allt på den offentliga sektorn. Jag talade vidare om nödvändigheten av halvfartsoch kvällskurser. Detta var åtminstone mer konkret än det som man från socialdemokratins sida och i propositionen haft att komma med när det gäller den återkommande utbildningen. Regionstyrelserna skall fördela medel för allmänna och individuella utbildningslinjer och för enstaka kurser inom regionen. Detta är naturligtvis en viktig uppgift, speciellt i en spärrad högskola. Därför är det utomordentligt betydelsefullt hur dessa styrelser är sammansatta. Jag är i och för sig motståndare till dessa styrelser, men jag utgår från att majoriteten segrar och att styrelserna kommer till stånd. Därför är jag intresserad av att diskutera deras sammansättning. Jag anser att det är mycket viktigt att styrelserna är demokratiskt sammansatta. Det är ändå landsting och kommunfullmäktige som företräder människorna ute i länen och kommunerna. Landsting och kommunfullmäktige är mycket mer demokratiska organ än länsstyrelserna, som till en del är tillsatta av regeringen och som enligt länsberedningens förslag till råga på allt delvis skall väljas av Kommunförbundets länsavdelningar, vilket är ett av de mest indirekta och korporativistiska sätt att utse ett demokratiskt samhällsorgan man kan tänka sig. Jag tycker alltså att detta är ett bra exempel på vad man kallar korporativism. Det är exempel på hur man bakar ihop å ena sidan organisationer och näringsliv och å andra sidan ansvariga politiska organ. Och det är ett observandum att vänsterpartiet kommunisternas representant i utbildningsutskottet på denna punkt i sista ögonblicket anslöt sig till regeringens linje. Vidare tycker jag att fru Dahl när hon gjorde en jämförelse med de kommunala skolstyrelserna träffade huvudet på spiken. Ingen har ju tänkt sig att de ansvariga politikerna i en kommunal skolstyrelse skall utses av regeringen. Vad är det då för fel att man i enhetsstyrelserna på en viss högskoleort låter de representativa organen, dvs. i första hand kommunfullmäktige, vara med om att utse styrelseledamöterna? Vad är det därvidlag för skillnad mellan skolstyrelser och universitetsstyrelser? Låt mig till sist när det gäller förbättringar av studieoch yrkesvägledningen säga att för den som är för sådana förbättringar går det bra att stödja reservationen 14, där det framförs krav på ökade resurser för dessa ändamål.

Fru talman! Fru Dahl har som vanligt med stor aplomb deklarerat att de som har en annan åsikt har fel, och därmed basta. Det tjänar alltså egentligen ingenting till att argumentera vidare, men jag tillåter mig dock att göra det.

Det är inte fråga om förtroende eller inte förtroende utan det rör sig helt enkelt om en viljeyttring från riksdagen. Vill riksdagen säga hur den menar att en sida av sambandet mellan grundutbildning och forskning skall etableras eller vill riksdagen inte göra det? Vi menar att det hade varit riktigt att göra ett uttalande för att därmed understryka att en intim kontakt skall upprätthållas mellan forskningsplanering och grundutbildning vid våra universitet och högskolor. Vad gäller regionstyrelser eller regionsamrådsnämnder är det väl otvivelaktigt så att det genom de uppgifter som läggs på regionstyrelserna skapas ett nytt led i beslutsprocessen. Till regionstyrelserna förs uppgifter som tidigare legat dels på universitetskanslersämbetet — det blivande UHÄ - dels på de lokala enheterna. Upptagandet av uppgifter från de senare är väl det kanske mest allvarliga, då därigenom de lokala enheternas egen beslutanderätt och rörelsefrihet kommer att begränsas — i hur hög grad är svårt att säga nu, men man kan misstänka att det blir ganska mycket. Under alla förhållanden får man väl konstatera att det kanske t. od. m. blir mindre inflytande i beslutsprocessen för de lokala enhetsstyrelserna än vad de nu har. Vi anser att det räcker med de samrådsnämnder som har att tillgodose de samordningsbehov inom regionen som otvivelaktigt finns. Men för det ändamålet behöver man inte skapa ett direkt beslutsmellanled mellan den centrala och den lokala myndigheten.
Fru talman! Bara ett par kommentarer i anslutning till fru Dahls anförande. Jag trodde ett slag under hennes anförande att hon skulle hamna på reservationsförslaget vad gäller utseendet av representanter för det allmänna intresset i regionstyrelse och enhetsstyrelse. Hon talade nämligen varmt om demokratiskt inflytande och folkvalda representanter. Nu har vi just i landsting och kommuner representanter som är såväl demokratiska som folkvalda. Trots detta hamnade fru Dahl inte på reservationernas linje, och med kännedom om socialdemokraternas allmänna inställning i bl.a. länsdemokratifrågor finner jag det inte särskilt förvånande. Men den argumentation som hon använde för att bygga under den ståndpunkt som hon i likhet med utskottsmajoriteten står för var märklig. Landsting och kommuner i förekommande fall som valkorporationer skulle bli till skada för riksintresset, menade hon. Det är naturligtvis nonsens. Vi har lagt praktiskt taget hela sjukvården i samhället på landstingen. Ingen har ansett att det har varit till skada för riksintresset. På kommunerna har vi lagt mängder av uppgifter, bl.a. huvudansvaret för hela skolväsendet, och inte har vi ansett att det har varit till skada för riksintresset. Hur skulle det då kunna vara till skada för riksintresset att dessa demokratiska folkvalda organ blir de som får utse representanterna för samhällsintresset i regionstyrelser och enhetsstyrelser? Det kan jag inte förstå.
Fru talman! Jag sade inte, vilket herr Fiskesjö just hävdade, att det skulle vara till skada för riksintresset att låta folkvalda representanter från kommuner och landsting ha ett inflytande. Men jag försökte visa på att det finns ett behov av att ha såväl riksintressen som lokalt förankrade intressen företrädda. Det var det som min argumentering gick ut på. Vi får för övrigt i detta avseende ett mycket starkt stöd, som jag påpekade, av löntagarorganisationerna.

Det är någonting som vi inte kan springa ifrån, det är verkligheter. Det är också kalla fakta att det är vissa problem förenade med att få vettiga valkorporationer för att utse de lokala och regionala representanterna, om man samtidigt vill se till att styrelserna inte blir otympligt stora organ. Vad gäller herr Molins replik om återkommande utbildning har vi ju för avsikt att tillsätta en utredning om de studiesociala frågorna. I går har vi också fattat beslut om reformer av mycket stor betydelse för många medborgare i vårt land som har särskilt stora behov av utbildning. Alla de frågor i övrigt som herr Molin tog upp nu eller redovisar i det särskilda yttrandet gäller ju sådana saker som vi skall gripa oss an med i reformarbetet. Och jag upprepar att vi med förtroende kan överlåta det på de lokala, regionala och centrala organ som med medborgarinflytande och inflytande från de verksamma i högskolan skall arbeta med frågorna. Till slut, fru talman, konstaterar jag att herr Nordstrandh, som så frejdigt påstod att jag inte var intresserad av en saklig debatt, inte — och det kanske var klokt — gav sig in på något försök att argumentera på de punkter där jag bevisade att han och reservanterna har fel när de påstår att inrättandet av regionstyrelser innebär en byråkratisering och centralisering. Det är faktiskt så att det i förhållande till nuläget sker en mycket betydande överflyttning av funktioner på regionala och lokala organ.
Fru talman! På den senaste punkt som fru Dahl tog upp har hon rätt, medan herrar Molin och Nordstrandh har fel i sak. Jag begärde egentligen ordet för att fråga fru Dahl: Var skall regeringen ta dessa representanter för riksintresset? Skall de vara centralbyråkrater som reser runt i regionen till de olika styrelserna och är med och beslutar? Eller skall man hämta dessa representanter regionalt och lokalt? Det förefaller under alla omständigheter vara den vettigaste ordningen. Vad blir det då för skillnad när det gäller att representera riksintresset om regeringen handplockar dessa representanter eller om landsting och kommuner får utse dem?
Fru talman! Jag kan inte förstå varför inte landsting och kommunfullmäktige skulle kunna vara vettiga valkorporationer i detta sammanhang. De har ju en värdefull kunskap om lokala förhållanden, vilket skulle kunna bidra till att man — för att använda fru Dahls ord — får ett möte mellan allmänrepresentanterna och högskolans egna företrädare i en debatt med respekt för varandras åsikter. Visst väljer landsting och kommunfullmäktige företrädare i statliga organ. Det finns massor med exempel på detta. Det räcker att påminna om att landstingen f. n. väljer hälften av antalet ledamöter i länsstyrelserna. Enligt min mening borde landstingen välja alla ledamöter. Så fru Dahls argument i detta avseende tycker jag inte håller riktigt. Eftersom både fru Dahl och herr Fiskesjö ideligen säger att det finns massor av saker som skall överflyttas till regional nivå, upprepar jag för tredje gången min uppmaning: Ge ett exempel på en uppgift som universitetskanslersämbetet har i dag men som i det nya systemet skall ligga på regionstyrelserna!
Fru talman! Men, fru Dahl, varför inte flytta ned beslutsfunktionen direkt till de lokala organen med överhoppande av regionstyrelsen — det är ju den verkliga decentraliseringen — och låta de regionala organen vara samrådsorgan.
Fru talman! I debatten har framkommit många krav från olika områden i vårt land och från olika verksamheter i landet, bl.a. från delar av högskoleväsendet, på en regional funktion, en möjlighet att fördela resurserna på ett vettigt sätt inom regionen. Detta krav har inte minst kommit från de delar av landet där högskoleväsendet inte är så väl utbyggt ännu, där resurserna inte är så stora som på andra håll och där avstånden är långa. Krav har ställts på att sådana här organ skall skapas. I remissarbetet på U 68 framfördes dylika krav, bl.a. från Umeå och Linköping. På dessa förslag byggde U 68-beredningen sitt förslag. Likaledes har sådana krav kommit från regionala och kommunala organ på många håll i vårt land. Jag tycker att man inte kan bortse från den opinionen. Det finns många fördelar med detta system, även om man naturligtvis kan väga de olika förslagen mot varandra på det sätt som herr Nordstrandh och jag var med om att göra i U 68 på den tid då herr Nordstrandh deltog med liv och lust i utredningsarbetet, trots att han, som han åter har påstått här i dag, egentligen inte hade något inflytande. Det var mycket trevligt att se hur herr Nordstrandh på den tiden deltog i arbetet i U 68 som om han hade ett alldeles normalt inflytande såsom parlamentariker i en utredning. Var skall riksrepresentanterna tas? frågade herr Fiskesjö. Det är naturligtvis väldigt svårt att ge ett generellt svar. Jag tror att det blir naturligt att många av dem har en förankring i regionen eller lokalt. Men jag tror också att det kan finnas andra behov. T. ex. att ha med framstående kulturpersonligheter och representanter för kulturlivet eller för viktiga sektorer av arbetslivet som är speciella för orten eller regionen. Man kan nå värdefulla resultat genom en kombination av riksrepresentanter och lokalt eller regionalt utsedda representanter.

Fru talman! Jag tänker inte beröra de principiella aspekterna på denna ganska genomgripande reformering av högskoleutbildningen som det föreliggande betänkandet kunde ge anledning till. Propositionen nr 9, som utgör grunden till det aktuella betänkandet, hade i Skelleftebygden förväntats innehålla konkreta förslag rörande högre teknisk utbildning och forskning inom regionen. Denna förväntan var naturlig. Låt mig t.ex. citera vad dåvarande statsrådet Moberg i propositionen 1970:88 uttalade: ”För förläggning av högre teknisk utbildning till Skellefteå talar samma allmänna skäl som jag tidigare redovisat beträffande Luleå. I fråga om motiven och förutsättningarna för att förlägga högre teknisk utbildning till Skellefteå bör, såsom både Norrlandsberedningen och remissinstanserna framhållit, beaktas den livskraftiga och differentierade industri som finns i regionen. Industripolitiska skäl talar sålunda starkt för att högre teknisk utbildning förläggs till Skellefteå.” Sedan dåvarande statsutskottet i sitt utlåtande understrukit propositionens förslag skrevs i kanslihuset direktiv till en organisationskommitté med uppdrag att beakta vad regering och riksdag uttalat. Tiden gick och ingenting hände. Men så i november 1974 säger utbildningsutskottet i betänkandet nr 36 att när propositionen om U 68 framläggs då skall det äntligen bli klart med Skellefteås högskolefråga som under åren motionsledes krävts av de fyra största partierna. Så kommer då U 68-propositionen, men inte ger den anledning till några glädjeskutt i Skellefteå. Visserligen föreslår utbildningsministern att försöksverksamhet med YTH skall komma till stånd, dock tidigast 1976. Låt mig ändå säga att jag har förståelse för utbildningsministerns situation i den här frågan. Återigen reses nu i ett flertal motioner krav på att de ursprungliga intentionerna skall förverkligas.

Man kan nu konstatera att motionerna inte varit förgäves. Beträffande YTH har utskottet slagit fast att denna utbildning skall starta hösten 1976. I fråga om den trätekniska utbildningen skriver utskottet: ”Med hänvisning till önskemålet om att ytterligare bredda utbildningsutbudet i Skellefteå finner utskottet det angeläget att NOTH:s förslag om tvåårig träteknisk utbildning prövas redan inledningsvis i det fortsatta planeringsarbetet.” Jag tar fasta på detta och förutsätter att det inte är tomma ord. När det gäller avslutande civilingenjörsutbildning har utskottet på ett klart sätt uttalat att den tanken kan avskrivas. Jag har inga möjligheter att förmå riksdagen till ett annat beslut, och klara besked är ju bra även då man inte får som man vill. Vad gäller den viktiga forskningsoch utvecklingssidan kan åtminstone jag inte vara annat än bekymrad över utskottets ställningstagande. Utskottet synes vara bestämt emot att forskningsresurser ges åt några andra orter än de sju universitetsorterna. När det gäller den högskoleutbildning som nu kan skönjas för Skellefteås del är det min bestämda mening att den inte kan bli av önskvärd kvalitativ standard därest forskningsresurser förvägras. Även mot bakgrund av IUC:s förekomst i Skellefteå är ett resurstillskott vad gäller forskning högst angeläget. Jag kommer därför att yrka bifall till min motion nr 1871 punkten 4. Så några ord till vännerna i folkpartiet. Folkpartitidningen Norra Västerbotten har de senaste åren inte sparat någon möda när det gällt att framställa folkpartiet och i synnerhet herr Ångström som den vilken vi i norra länsdelen skola förbida. Ståhejet omkring fröken Hörléns reservation till det betänkande som vi behandlade i december 1974 bör ses i förhållande till herr Molins reservationer till det betänkande vi nu behandlar. Det står då alldeles klart att ifall herr Molin fått bestämma, så skulle möjligheterna till en uppbyggnad av högskoleutbildning i Skellefteå fått betydligt sämre förutsättningar. Jag är ledsen att ha behövt plocka bort den gloria som så ivrigt hållits upp över folkpartiet i den här frågan, men jag tycker att det var nödvändigt. I förhoppning om att det embryo som nu lokaliseras till Skellefteå skall växa till en för hela regionen betydelsefull och livskraftig högskoleenhet, vill jag betyga min tacksamhet till utbildningsutskottet som ändå på ett konkret sätt fört frågan åt rätt håll. Herr talman!

I övrigt, herr talman, yrkar jag bifall till punkterna 84 och 85 i utskottets betänkande.

Herr talman! Jag vill först beröra de synpunkter som framförts av herr Molin i reservationerna 23 och 24 till utskottsbetänkandet. Herr Molin pekar i dessa sina reservationer på nödvändigheten av att man vid planeringen av permanenta resurser för högskoleutbildning på nya orter måste ta hänsyn till möjligheterna att upprätthålla sambandet mellan utbildning och forskning. Han påpekar vidare att det behövs bredd och differentiering i utbildningsutbudet och att man också måste se på konsekvenserna för redan befintliga utbildningar på högskoleorterna, där man har en planerad dimension på utbildningen, där man har gjort investeringar i undervisningslokaler och studentbostäder och även i övrigt byggt ut samhällsservicen till nödvändig storlek. Det konkurrensförhållande som nya etableringar innebär för redan befintliga universitetsoch högskoleorter drabbar särskilt hårt de nya universiteten i Umeå och Linköping samt filialorterna. Redan förut är dessa orter hårt drabbade genom den minskade tillströmningen till universiteten och högskolorna, och man talar om en kris. För att den svåra situationen skall framstå helt klar vill jag beröra läget vid Umeå universitet. Universitetet har skapats för att fylla ut ett stort tomrum inom den högre utbildningen i Norrland. Norrland utgör som bekant 58 96 av Sveriges yta, och när utbildningen startades i Umeå fanns ingen annan högskoleutbildning i vedertagen mening inom denna region. Ett annat skäl var det lokaliseringspolitiska. Ett universitet i norr var en behövlig injektion för näringslivet och kulturlivet och det hade en stor psykologisk effekt även på många andra områden. Umeå uni versitet dimensionerades för 9 000-10 000 studerande och under de progressiva åren i mitten på 1960-talet tangerade man också dessa siffror. Nu är man nere vid ca 5 000 studerande. Den här halveringen av antalet studerande i förhållande till det planerade betyder, som väl alla förstår, stora svårigheter att organisera undervisningen och uppnå en vettig resursanvändning. Det är inte tillfredsställande när kurser som är planerade för 30-talet elever har 5-10 deltagare, och man har i en del fall inte kunnat genomföra planerade utbildningar. Det har också skett en förändring av åldersstrukturen hos de universitetsstuderande. Totalt i riket och särskilt påtagligt vid Umeå universitet. På 1960-talet var det helt övervägande flertalet studerande vid Umeå universitet ungdomar som kom direkt från gymnasiestudierna. De här ungdomarna var alltså i 20-årsåldern vid inskrivningen, och man kunde räkna med en genomsnittlig studerandetid på ca fyra år. I dag är tillströmningen av vuxenstuderande över 25 års ålder i ständigt stigande, och de utgör nu ca 40 926 av det totala antalet studerande. Denna åldersförändring och allmänna strukturförändring i studerandekategorierna har gjort att man fått ändra utbudet till kortare, mer yrkesinriktade kurser. Den genomsnittliga studerandetiden har sjunkit till mindre än två år och omsättningen har därigenom också blivit större. Svårigheterna att fylla kurserna är särskilt påtagliga i matematik och andra naturvetenskapliga ämnen. I kemi finns 96 s.k. spärrade utbildningsplatser, och där har man nu 15 deltagare. I fysik är det 40 deltagare på 100 utbildningsplatser. Detta låga antal deltagare inom det naturvetenskapliga ämnesområdet hör också ihop med en allmän trend i hela landet och har väl sin främsta grund i att den naturvetenskapliga linjen på gymnasiet inte lockar ungdomarna i samma utsträckning som tidigare. I landet i stort har man haft en nedgång på ca 20 26, men i Norrland är nedgången hela 40 26. Då gymnasiestudierna är rekryteringsgrunden för de naturvetenskapliga studierna på universitetsnivå ser det alltså synnerligen mörkt ut inför framtiden när det gäller att rekrytera tillräckligt antal studerande inom denna ämnesgrupp i Umeå och nu också till Luleå. Det kommer att betyda, förutom de ökande problemen med planeringen, att vi om fem sex år får en bristsituation på arbetsmarknaden. Med detta vill jag ha sagt, att planeringen på universitetsnivå har en viktig grund i gymnasieutbildningen och att bristsituationen på det naturvetenskapliga området måste uppmärksammas i det här sammanhanget. Med de särskilda svårigheter för Umeå universitet som jag påvisat och med den betydelse som Umeå universitet har som stödjepunkt för den högre undervisningen i Norrland anser jag det mycket viktigt att redan etablerade undervisningar där stöttas, så att man kan få en riktig resursanvändning. Jag vill i det här sammanhanget också stryka under vad herr Wirtén har sagt tidigare i debatten beträffande värdet av en decentraliserad undervisning i form av sommaruniversitet, radiouniversitet, studier i samarbete med studieförbunden och andra former av decentraliserad universitetsundervisning. Med de stora avstånd som finns i Norrland och den ”hunger” efter utbildning som finns i vårt lands glesbygder är den här undervisningen en riktig modell att slå vakt om. Och den är särskilt värdefull för Norrland. Men skall Umeå universitet klara omställningen inför framtidens utbildningsbehov och de förändringar som ständigt sker på utbildningens område behöver Umeå speciell omtanke då det gäller nya studieverksamheter på högskolenivå. Jag vill peka på möjligheterna till filosofisk utbildning i ”mellanrummet” mellan lärarhögskolan och den humanistiska fakulteten. Jag tänker i det här sammanhanget bl.a. på viss konstnärlig utbildning och den filosofiska utbildning som är knuten till den högre musikutbildningen. En förstärkning av universitetets underlag skulle det också vara om man startade utbildning till hälsovårdsinspektör och en militärmedicinsk fackskola. Herr talman! Herr Gustafsson i Byske har i sitt anförande behandlat den speciella problematik som är förenad med lokaliseringen av en högre undervisning till Skellefteå. Han har gett en viss historik och i den kan jag i stort sett instämma.

Jag tycker också att herr Gustafssons sammanblandning av vad tidningarna skriver och hur folkpartiet agerar inte är helt riktig. Låt tidningarnas värderingar stå för dem och låt talare och övriga som agerar för folkpartiet stå för vad de gör. Men i det här sammanhanget kan jag inte tycka annat än att Norra Västerbottens värdering av folkpartiets insats på det här området är den riktiga. Ärendet om Skellefteå har ju en viss ålder och det är egentligen märkligt att riksdagen först i dag ställs inför de första konkreta ställningstagandena. Som väl alla vid det här laget vet har ärendet bollats särskilt livligt i valrörelserna — herr Gustafsson påpekade det och han återgav citat av vissa statsråd; citat som använts i många sammanhang. Yviga löften har skapat förväntningar hos människorna i bygden. Det är löften och förväntningar som skjutits på framtiden och även om de inte kan förverkligas helt så har de i alla fall till en viss del infriats. När nu ärendet inte längre har kunnat förbigås — U 68 var väl den sista uppehållande gränsen — och det faktiskt finns ett litet finger med åt Skellefteå, borde jag väl, luttrad i många besvikelsens riksdagsdebatter, iföra mig den klädsamma blygsamhetens dräkt och framföra ett tack till utskottet för att det blev vad det blev. I detta historiska ögonblick vill jag dock göra ett par erinringar i kanten. I utskottsbetänkandet föreslås att YTH-utbildningen startar med försöksverksamhet hösten 1976. Detta hälsar jag med tillfredsställelse.

YTH är det enda konkreta som erbjuds Skellefteå i utskottsbetänkandet, men utskottet har, beträffande högskolestudiernas organisation, uttalat att för att bredda utbildningsutbudet i Skellefteå så bör NoTH:s förslag om tvåårig träteknisk utbildning prövas med en tidig tidtabell. Eftersom det här är ett gammalt motionskrav från min sida, om herr Gustafsson ursäktar att jag påpekar detta, får jag säga att jag tycker det är bra. Men jag är något förvånad över den kategoriska avslutande vers, ja, man skulle nästan kunna kalla det för en utgångspsalm, som utskottet lägger till där man säger att med det här får det vara punkt och slut för Skellefteå på det högre utbildningsområdet. Nu tror jag inte att de framåtsträvande Skellefteborna, inbegripet herr Gustafsson, låter sig nöja med detta utan de kommer nog även i fortsättningen att oroa detta ärevördiga utskott tid efter annan. Skall man få effektivitet i utbildningen och tillföra näringslivet en behövlig injektion i form av utveckling, måste den trätekniska utbildningen få tillräckliga forskningsresurser. Denna forskning kan få erforderlig volym och dessutom stöd genom en nära integrering med den innovationsverksamhet som bedrivs vid det industriella utvecklingscentrum IUC. Vid planeringen av detta förutsattes just en sådan samverkan med en kommande högre teknisk utbildning. Genom att tillföra trätekniken forskningsresurser kan man göra IUC:s verksamhet mera meningsfull. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 23-26, som behandlar de frågor jag berört i mitt anförande. Dessutom yrkar jag, i enlighet med min motion nr 49 punkten 2 och i likhet med herr Gustafsson i Byske bifall till motionen 1871 punkten 4 och motionen 536, vilket innebär att riksdagen som sin mening bör ge till känna att NOTH:s förslag om tvåårig träteknisk utbildning skall prövas redan inledningsvis i det fortsatta planeringsarbetet och dessutom ges erforderliga forskningsresurser.

Herr talman! Herr Ångström uppfattar mig som en besviken man. Jag är kanske inte det, men jag är litet konfunderad över hur fröken Hörléns reservation vid betänkandet i november 1974 och de reservationer som herr Molin har avgett i anslutning till dagens betänkande egentligen går ihop. För min del kan jag inte klara ut att det finns någonting som binder dem samman. Det vore frestande att erinra om att någon stor man har sagt: ”Att vara liberal är att vara kluven.” Jag är alltså inte besviken, bara litet konfunderad över folkpartiets agerande. Sedan tycker jag inte alls att det som Norra Västerbotten skriver kan kopplas bort helt och hållet från vad herr Ångström och andra folkpartister gör i riksdagen. Där finns väl ett samband. Herr Ångström sade också att han tyckte att Norra Västerbotten hade gjort en riktig bedömning. Vidare var det inte i en valrörelse som herr Moberg uttalade det som jag citerade, utan det var i en regeringsproposition, och det är litet skillnad. Det är bara om civilingenjörsutbildningen som utskottet, efter vad jag kan förstå, har uttalat sig och alltså inte om den högre tekniska utbildningen i övrigt. Men om civilingenjörsutbildningen har utskottet klart och otvetydigt sagt att nu får det vara nog med det här. Jag kan inte frigöra mig från känslan att herr Ångströms inlägg luktade litet grand av inställningen att folkpartiet ändå har gjort alltihop medan alla andra har traskat patrullo. Jag tror inte att det är så, och jag hoppas att herr Ångström ursäktar mig om jag har den uppfattningen.

Herr talman! Herr Gustafsson i Byske har rätt i att många stora män har sagt: ”Att vara liberal är att vara kluven.” Nu har alltså ytterligare en stor man kommit med samma påstående. Det är bara det, herr Gustafsson, att uttrycket kan ha olika betydelser; det beror på hur man tolkar det. Som liberal lägger jag en positiv värdering i detta uttalande. Sedan vill jag också till herr Gustafsson i Byske säga att fröken Hörléns reservation vid förra utskottsbehandlingen var vid det tillfället och är fortfarande ett uttryck för folkpartiets inställning i den här frågan. Vi har betraktat detta gamla löfte till Skellefteå liggande vid sidan av U 68 komplexet. Det har vi deklarerat tidigare från denna talarstol. Jag tycker inte att vi i detta vårt gemensamma triumfens ögonblick, herr Gustafsson, behöver gå in på någon större advokatyr just i det hänseendet. Herr Molin har i reservation framfört vissa synpunkter på hur man bör stötta de befintliga universiteten och därvid speciellt namngett Umeå och Linköping. Herr Molin har dessutom varit med om utskottets skrivning i avsnittet Skellefteå. Jag finner inget motsatsförhållande mellan herr Molins reservation och det ställningstagande som han gjort i det konkreta ärendet beträffande Skellefteå. Det är samma bedömning som fröken Hörlén gjorde i sin reservation vid den tidigare utskottsbehandlingen.
Herr talman! Herr Ångström kan naturligtvis säga att det är på det sättet. Jag skall inte bestrida att han tror det. Men jag tror inte att det är så. Om herr Ångström nu, som han gjorde, uttalar sin uppslutning bakom fröken Hörléns reservation i november 1974, har han indirekt gett herr Molin ett mycket kraftigt underbetyg. Det är visserligen slut med betygen nu, men låt mig använda det uttrycket. Det är nämligen inte så att herr Molins reservationer ger något stöd för att folkpartiet fortfarande skulle hålla fast vid den linje som man företrädde i november och december 1974. Det är som herr Sträng brukar säga mycket disparata åsikter som här kommer till uttryck.
Herr talman! Herr Gustafsson i Byske är inne på sitt citathumör och åberopar den ene store mannen efter den andre. Nu senast var det herr Sträng. Jag vill än en gång kort konstatera att herr Molin har varit med om utskottsbehandlingen, och han har, såvitt jag vet, också varit aktiv vid skrivningen av ärendet Skellefteå. Herr Molin har ett par reservationer som i sak och anda stöttar de nya universitetsorterna. Jag finner inget motsatsförhållande i det här speciella fallet mellan reservationerna och den ståndpunkt som herr Molin tagit vid utskottsbehandlingen beträffande Skellefteå.

Herr talman! Vid den här tidpunkten av debatten har frågan om högskoleutbildningens lokalisering berörts av många talare. Det är ganska naturligt eftersom det varit en av de mest diskuterade frågorna genom de många årens U 68-debatter. Det har, tycker jag, funnits en benägenhet i dagens anföranden från moderat håll och folkpartihåll att försöka förvirra diskussionen på den här punkten. Vi har nyss avlyssnat ett av dem. Man vill gärna blanda bort korten genom att tala om decentraliserad universitetsutbildning, försöksverksamhet med nya distributionsformer, om sommaruniversitet och eteruniversitet av engelsk modell osv. Och jag förstår dem. Det är inte minst för de lokala moderat-och folkpartiopinionerna ute i landet ganska känsligt att deras partier här i riksdagen går emot en decentralisering av permanent högskoleutbildning utanför de nuvarande universitetsoch filialorterna jämte Luleå och Linköping. Jag tänkte i mitt anförande lämna en principiell bakgrund till regeringens förslag om högskoleutbildningens lokalisering — jag skall försöka korta ner mitt anförande — och i samband därmed något beröra de reservationer som lämnats på detta avsnitt och som kommer främst från folkpartiet och moderaterna. På vilka orter man mer permanent skall lokalisera högskoleutbildning i framtiden är ju en fråga som inte enbart är av utbildningspolitisk art, utan här krävs också regionalpolitiska överväganden. U 68 har i sitt arbete med högskoleutbildningens lokalisering haft utbildningspolitiska utgångspunkter som emellertid sedan stämts av med regionalpolitiska överväganden. För högskoleutbildningens lokalisering har U 68 haft följande fyra utgångspunkter: 2. Utbildningens närhet till arbetstillfällena. 3. Kontakten mellan utbildning och forskning. Då det gäller den första punkten — utbildningens närhet till de studerande — så är ju detta en mycket viktig faktor för att åstadkomma en bättre social rekrytering till högre studier. Närhetsfaktorn har en stor betydelse inte minst då det gäller att rekrytera vuxna yrkesverksamma och ungdomar från socialgrupp 3 till högre utbildning. Om man skall genomföra det som jag anser vara den röda tråden i den nya högskolereformen, nämligen den återkommande utbildningen, är en decentralisering av högskoleutbildningen en nödvändig förutsättning. Den andra utgångspunkten — den om utbildningens närhet till arbetstillfällena — är viktig dels för försörjning av en region med dess behov av utbildad arbetskraft, dels för en högskoleutbildning som skall förbereda för den framtida yrkesverksamheten.

Den tredje utgångspunkten — kontakten mellan den högre utbildningen och forskningen — har varit den punkt där kritiken mot en decentralisering av högskoleutbildningen varit kraftigast. Från framför allt universitetshåll — vilket i dag politiskt följs upp av representanter för moderaterna och folkpartiet — har man pekat på de risker för en splittring av forskningsresurserna och de risker för utbildningens kvalitet som en bristande kontakt mellan forskningen och den högre grundutbildningen kan innebära. Här har departementschefen i propositionen och sedan utskottsmajoriteten slagit fast vikten av att all grundläggande högskoleutbildning har ett samband med forskning. Olika åtgärder föreslås för denna forskningsanknytning. Genom att man nu föreslagit uppbyggandet av en forskningsorganisation på regional bas med utgångspunkt i de orter som i dag har det bredaste utbudet av utbildning och forskning bör de farhågor som i ett tidigare skede av U 68-debatten framförts på den här punkten vara undanröjda. Som TCO framhåller i sitt remissyttrande kan ändå inte formen för forskningsanknytningen vara styrande för lokaliseringen, utan viktigast är högskoleutbildningens tillgänglighet och dess regionalpolitiska konsekvenser. När det gäller den fjärde utgångspunkten, utbildningens miljö, kan jag nöja mig med att understryka att allt talar för att en spridning av högskoleutbildningen får övervägande positiva effekter på de studerandes studieoch arbetsmiljö. Flera talare i denna debatt har framhållit att den framtida ökningen av antalet studerande är osäker, inte minst mot bakgrund av den minskande tillströmningen till högre utbildning i början av 1970-talet. Att därför bestämt binda sig för utbildningskapaciteten på olika orter eller för en bestämd tidsplan för utbyggnadens genomförande är inte möjligt. Däremot är det viktigt att vi redan nu fattar ett principbeslut om på vilka orter en mer permanent högskoleutbildning skall byggas ut, detta för att man på dessa orter skall kunna påbörja utredningsoch planeringsarbetet. Genom det förslag till regional organisation som finns i propositionen skapas möjligheter för en samlad utbildningsplanering inom regionen, så att en utbyggnad av högskoleutbildningen till nya orter icke äventyrar ett effektivt utnyttjande av de investeringar som redan gjorts för utbildning och forskning på de nuvarande universitetsoch filialorterna. Regeringens förslag innebär att principbeslut skulle fattas om 14 utbyggnadsorter eller par av orter utanför de nuvarande universitetsorterna. I tre motioner av representanter från samtliga politiska partier här i riksdagen har yrkats att även Skövde och Gävle-Sandviken skall bli utbyggnadsorter. Utskottsmajoriteten har ansett att det finns skäl för att utvidga kretsen av utbyggnadsorter med dessa två. Det skall bli intressant att se hur de representanter för moderata samlingspartiet och folkpartiet som har skrivit under motionerna om Skövde och Gävle-Sandviken som utbyggnadsorter kommer att rösta, då det gäller reservationerna 22 och 25. Det skall f. ö. bli intressant att se hur inte bara moderatoch folkpartirepresentanterna från Skaraborgs och Gästriklands län röstar utan även hur deras representanter från Kristianstads, Hallands, södra Älvsborgs, Kalmar, Jönköpings, Södermanlands, Västmanlands, Kopparbergs, Västernorrlands och Jämtlands län kommer att rösta, eftersom man inte heller för de länen i dag vill fatta principbeslut om en framtida utbyggnad av permanent högskoleutbildning. Herr Nordstrandh försökte tidigare i dag förklara att man inte var motståndare till de utpekade utbyggnadsorterna. Moderaterna har ju också placerat sin reservationstext på så finurligt sätt att man är med på utskottsskrivningen om de olika utbyggnadsorterna. Men det står ändå i moderaternas reservation att det i dagsläget icke föreligger förutsättningar för någon nämnvärd utbyggnad av högskoleutbildning i permanent form utanför de nuvarande universitets-och filialorterna jämte Linköping och Luleå. Man säger dock generöst att den permanenta högskoleutbildning som f. n. finns på andra orter än de nämnda tio inte får läggas ned utan att så långt som möjligt få ersättas av annan högskoleutbildning. Folkpartiet talar mera rent ut. Man går emot Skövde och Gävle-Sandviken, och man går emot att principbeslut fattas om Borås, Eskilstuna Västerås, Halmstad, Kristianstad och Östersund. Till nöds kan man utöver de tio större högskoleorterna acceptera Sundsvall-Härnösand, Falun-Borlänge, Jönköping och Kalmar. Nu vill man inte visa sig allt för ointresserad när det gäller en decentralisering av högskoleutbildningen. Därför tar moderaterna, folkpartiet och vpk — en ganska vanlig allians i U 68-sammanhang -— i reservationen 26 upp frågan om decentraliserad universitetsutbildning som ett sätt att sprida utbildningen över landet. Som framhållits i propositionen kan inte s.k. distansundervisning vara ett alternativ till en utbyggnad av permanenta utbildningsresurser på nya högskoleorter. Där emot är den ett värdefullt och nödvändigt komplement, som vi måste ha i framtiden för att nå de många människor som, trots en utbyggnad av högskoleutbildningen till fler orter, ändå av geografiska skäl får svårt att ta del av en reguljär högskoleutbildning. Herr talman! Med detta anförande om lokaliseringen av den framtida högskoleutbildningen vill jag yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan i betänkandet nr 17 på alla dess 98 punkter.

Det har ingenting med finurlighet att göra, herr Sundgren. Vi ville vara med om det sedan vi framlagt vår principiella syn på saken. Jag skall gärna upprepa den, och om det sedan uppfattas så att jag blandar bort korten, så kan jag inte göra någonting åt det. Vi godtar — jag upprepar alltså detta — att de orter som i varierande omfattning redan har permanenta resurser för eftergymnasial utbildning får ställning av högskoleorter. Men sedan är vi icke så optimistiska som man är i utskottsmajoritetens skrivning och i propositionen. Vi tror inte att det över huvud taget är möjligt att inom de närmaste åren skapa större permanenta högskoleenheter på dessa orter. Studerandetillströmningen medger — som vi bedömer den -— inte det. Det finns förmodligen inte heller möjlighet att skrapa ihop de resurser som måste sättas in, och det betyder att forskningssambandet, hur vackert man än talar om det, blir i högsta grad eftersatt på de nya orterna. Vi har sagt att det troligen inte kan bli fråga om någon nämnvärd utbyggnad, men det utesluter inte att det kan bli någon utbyggnad om förhållandena nu blir sådana att det är motiverat och kan genomföras. Vi har alltså en något restriktivare hållning till utbyggnadsplaner och en något restriktivare syn på utbyggnadsmöjligheter, men vi förnekar inte på något sätt att sådant kan bli aktuellt. Men i dagsläget — dvs. i dag och i morgon — ser vi knappast några möjligheter till det. Vi har dock velat gardera oss — alltså helt enkelt utställa en garanti för den händelse det skulle gå så illa — genom att säga att om någon av de utpekade orterna blir utan högskoleutbildning så skall högskoleutbildningen om möjligt ersättas med någon annan utbildning. Det är inte att blanda bort korten — det är att ge ett klart och otvetydigt besked om vad som är realistiskt.
Herr talman! Det är riktigt som herr Nordstrandh sade att moderaterna i reservationen skriver att man på de orter som i dag har permanent högskoleutbildning inte helt får lägga ned högskoleutbildningen. Herr Nordstrandh sade att han inte var så optimistisk, och det är riktigt. Han menar alltså att Falun och Kalmar visserligen skall få behålla sina lärarhögskolor men att vi inte skall se till att det kommer någon annan högskoleutbildning till dessa orter. Det är verkligen inte någon särskilt optimistisk syn. Vi tror att det är viktigt att man fattar ett principbeslut om utbyggnadsorterna. Vi tror att det kommer att stimulera fler människor att söka sig till högskoleutbildning. Det är också nödvändigt för att få till stånd den återkommande utbildning som vi anser kommer att bli mycket viktig i framtiden. Då är närheten till utbildningsorten viktig. Utskottsmajoriteten har i det sammanhanget en betydligt mer optimistisk syn på de här frågorna än moderata samlingspartiet.
Herr talman! Herr Sundgren är optimistisk i överkant. Ingen kommer väl att söka sig till någon utbildning på dessa orter bara därför att vi i dag fattar ett principbeslut om att det ovillkorligen skall göras en sådan utbyggnad på orterna, om det sedan skulle visa sig att detta icke är realistiskt. Det är inte på det sättet som vi vinner nya studerande till högskoleutbildningen. Då tror jag i dagsläget betydligt mer på en utbyggnad av distansundervisningen. Den är givetvis icke i och för sig ett helt alternativ till en utbyggd högskoleort — det har jag heller aldrig påstått —- men detta är vad man kanske tills vidare kan göra av det som, om omständigheterna är gynnsamma och utvecklingen går i rätt riktning, kan bli en permanent högskoleort.
Herr talman! Jag tror ändå att ett principbeslut är viktigt här, eftersom en utbyggnad av högskoleutbildningen till flera orter innebär ett ökat studerandeantal. Det har vi erfarenheter av från universitetsfilialerna. Det som är viktigt, inte minst i framtiden, är att fler vuxna får möjlighet att söka sig till högskoleutbildning. Som herr Elmstedt tidigare i debatten här sade måste vi ändå någon gång besluta oss. Vi når nya grupper när vi kommer ut på flera orter. Det är därför nödvändigt att fatta ett principbeslut, så att ett planeringsarbete skall kunna påbörjas.

Herr talman! Vi är snart färdiga med debatten om den högre utbildningen. Det var några synpunkter som jag tänkt aktualisera, men dessa synpunkter är vid det här laget tillräckligt debatterade. Därför helt kortfattat: Snart skall vi anta det förslag som i åratal framöver skall bestämma hurudan den högre utbildningen skall bli. Det beslut vi fattar i dag har stor betydelse för ungdomarnas studier på grundskoleoch gymnasienivå. Större möjligheter för dem att vandra vidare borde verka inspirerande. Utbildning har åtminstone en tvåfaldig innebörd: utbildningen skall leda fram till ett yrke och en meningsfull livsuppgift, och utbildningkunskap skall vidare berika människans liv. Jag tror att vi, efter en tid då vi på skolans område märkt en trötthet bland eleverna, kommer att få uppleva en tid då ungdomen kommer underfund med vilken förmån det är att få studera och att kunskaper berikar livet. Då kommer tillströmningen till skolorna att öka.

Många ungdomar drömmer om att utbilda sig till ett speciellt yrke, och besvikelsen blir stor, ja, många gånger förödande, om de blir hindrade, så att denna dröm inte kan bli förverkligad. Denna fråga är oerhört brännande för många i vårt samhälle. Den fråga vi får från ungdomar och föräldrar och den fråga de ber oss framföra här i riksdagen är: Hur skall vi få den utbildning vi önskar? Det är därför viktigt att vi är medvetna om att frågan om utbildning ofrånkomligt är bunden vid en annan fråga: Hur skall samhället ordna med sysselsättning för de många sedan de har slutat sin utbildning? Sedan är det en jämlikhetsfråga att så många som möjligt skall få en så gedigen utbildning som möjligt. Det är här klasskillnaden ofta gör sig gällande. Det är vår förhoppning att det beslut som vi nu kommer att ta skall innebära att flera människor får möjlighet till utbildning, bl.a. genom lokaliseringen av utbildningen till ytterligare orter, bland vilka min hemkommun också har blivit ihågkommen. Men vi måste vara medvetna om att varje reform, varje konstruktion har sina brister, och dem måste vi vara beredda att rätta till i tid. Vi kan dra lärdom av vad som har hänt på grundskolans område. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer där centerns representanter finns med och i övrigt till vad utskottet hemställt.

Herr talman! ”Håll alltid vad du lovat” är ett råd som många av oss har fått i olika sammanhang. ”Lova aldrig någonting” är ett ännu bättre råd inför en oviss framtid som kan ges av många människor med lång erfarenhet av verkligheten. Jag återkommer till detta senare. Skelleftefrågorna är inget nytt för denna kammare, utan de flesta av er vet vad det handlar om. Det finns därför ingen anledning för mig att nu ge hela bakgrunden till det ärende vars slutskede vi är framme vid. Viktigare är att diskutera det reella innehållet i utskottets förslag till riksdagen och dess betydelse för Skellefteåregionen. Vad är då detta innehåll? Är det positivt eller negativt? Är innehållet av den beskaffenheten att det tillgodoser de krav som vid ett flertal tillfällen har rests beträffande högre teknisk utbildning i Skellefteå? Nej, tyvärr inte i alla avseenden. Men förslaget innehåller ett par ställningstaganden som långsiktigt bör kunna påverka Skellefteåregionens utveckling i positiv riktning. Betydelsefullt i det sammanhanget är utskottets precisering av starten för YTH till hösten 1976. Förslaget innebär ett tillgodoseende av kravet i motionen 1854. Jag konstaterar med tillfredsställelse utskottets ställningstagande. Härigenom tillgodoses starka önskemål om vidareutbildning från stora grupper inom industrin som annars skulle sakna dessa möjligheter inom rimligt avstånd från Skellefteå. Positivt är också beskedet — eller kanske rättare sagt beställningen — från utskottets sida att redan inledningsvis i den fortsatta planeringen pröva NoTH:s förslag om tvåårig träteknisk utbildning. Jag förutsätter att denna prövning inte begränsas av bristen på forskningsresurser utan att dessa skapas antingen speciellt för det behov som kan uppstå eller i anslutning till IUC som f.n. har en mycket positiv utveckling. En industriregion med Skellefteås struktur och hittills visade växtkraft är värd en sådan satsning från statsmakternas sida. Dessutom är det nödvändigt med ett bredare utbud av studier efter gymnasienivå, om regionen långsiktigt skall kunna behålla sin expansionskraft och fungera som ett primärt centrum i länet. Så till det mindre positiva i förslaget. Utskottet föreslår att frågan om civilingenjörsutbildningen under överskådlig tid skall för Skellefteås del avföras från dagordningen. Bedömningen kan, om än motvilligt, accepteras med hänsyn till den svaga tillströmningen av elever som präglat dessa utbildningslinjer de senaste åren. Men jag förutsätter att ”överskådlig tid” ej är att betrakta som ”för alltid” utan att möjligheterna finns att i framtiden vid en ändrad situation beträffande elevtillgången frågan kan aktualiseras igen. Så en liten fråga till oppositionen, kanske då främst till folkpartiets företrädare i utskottet med syfte på min inledning om goda råd. Vart tog det utlovade stödet för Skellefteå egentligen vägen? I utskottsbetänkandet finns ingen antydan om ambitioner att uppfylla utställda löften. Snarare är motsatsen fallet.

Jag vill påstå att det inte alls går ihop. De båda uttalandena svär närmast mot varandra. Om riksdagen följer folkpartireservationen 23 sätter det definitivt stopp för all lokalisering utanför de tidigare redovisade orterna, och det blir till direkt hinder för Skellefteå. Så ser jag i princip effekten av herr Molins ställningstagande, eftersom jag inte kan utläsa något stöd för Skellefteå från folkpartihåll. Herr talman! Det väsentliga är ändå vad utskottet skrivit, och jag har med dessa kommentarer velat i huvudsak uttrycka min tillfredsställelse med vad utskottets ställningstagande reellt innebär. Jag ställer mig bakom utskottets yrkanden, samtidigt som jag finner anledning att i anslutning till herr Gustafssons i Byske yrkande beträffande forskningen säga att jag delar hans uppfattning därvidlag.

Herr talman! Vid denna sena timme skall jag inte ta upp någon av de principiella frågorna i detta stora betänkande, utan jag skall helt ägna mig åt den del som behandlar Skellefteå. Jag vill inledningsvis, herr talman, säga att jag inte är helt nöjd med utskottets förslag i den del det behandlar lokaliseringen till Skellefteå. Jag finner utskottets ställningstagande på den punkten alltför snålt men jag betraktar ändå utskottets skrivning som betydligt gynnsammare än propositionens. Man kan konstatera att opinion och motioner här har haft sin verkan. Det är ett ganska märkligt förslag som vi har framför oss med tanke på bakomliggande utredningsförslag, remissinstansernas synpunkter och gjorda statsrådsuttalanden. Jag skall också bidra med ett citat från statsrådet Moberg. I propositionen 1970:88 yttrade han: ”Planeringen bör inriktas på att en slagkraftig teknisk utbildningsoch forskningsorganisation skall komma till stånd som verksamt bidrar till att utveckla näringslivet. De orter som enligt min mening bör komma i fråga är Luleå samt, i samverkan med varandra, Skellefteå och Umeå. —--—- Industripolitiska skäl talar sålunda starkt för att högre teknisk utbildning förläggs till Skellefteå.

Vid riksdagsbehandlingen av propositionen 88 år 1970 anförde utskottet: ”Utskottet vill för sin del på det föreliggande materialet göra den bedömningen att Skellefteå/Umeåområdet bör komma ifråga vid en fortsatt utbyggnad av den högre tekniska utbildningen i övre Norrland. Utskottet förutsätter att Kungl. Maj:t efter ytterligare utredning av den i prepositionen förutskickade organisationskommittén återkommer till riksdagen med närmare förslag.” Det uttalandet klargör att även riksdagen delade statsrådets mening. Motiven att förlägga högre utbildning till Norrland är, som klart framgår av flera uttalanden, att man velat stärka och utveckla det norrländska näringslivet, med stöd av det forskningsoch utvecklingsarbete som bedrivs vid all högre utbildning. Motiven är alltså i grunden regionalpolitiska.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 Skellefteå är f. n. den största och bäst differentierade industriregionen i övre Norrland med 23 96 av samtliga industrisysselsatta i de två nordligaste länen. Men regionen har också problem. Förvärvsintensiteten för kvinnor ligger betydligt under riksgenomsnittet och utvecklingen inom offentlig sektor kan betecknas som svag. En kraftig satsning på tillförsel av tekniskt kunnande till Norrlandsindustrin skulle verksamt bidraga till en lösning av bägge dessa problem. Mot den bakgrunden har man svårt att förstå den njugghet som kommer till uttryck i propositionen nr 9. Utskottet har instämt i de i motionerna 1871 och 1854 framförda synpunkterna att tidpunkten för starten för försöksverksamhet med högre teknisk utbildning i Skellefteå måste fixeras. Inte minst är detta angeläget ur Skellefteå kommuns synpunkt. Det finns anledning understryka att Skellefteå kommun för sitt vidkommande till alla delar fullföljt de riktlinjer som angavs i propositionen 88 år 1970. Sålunda är uppbyggnaden av det industriella utvecklingscentrumet, IUC, färdig. Utskottet har också påpekat det angelägna i att snarast pröva NoTH:s förslag om tvåårig träteknisk utbildning förlagd till Skellefteå. Med tanke på de särskilda förutsättningar som finns för den utbildningsformen i Skellefteå är det min förhoppning att denna prövning blir positiv och snabbt kommer till stånd. Herr talman! Jag har med det anförda velat markera min uppfattning att med tanke på vad som förevarit har statsmakterna ett ansvar gentemot Skellefteåregionen i detta avseende.

Herr talman! I två motioner till årets riksdag har jag aktualiserat förslag om en vidare utbyggnad av utbildning och forskning vid Umeå universitet. I motionen 541 har jag, tillsammans med fru Hansson, föreslagit förläggandet av en komplett musiklärarutbildning till det norrländska universitetet enligt de av LUK föreslagna ämneskombinationerna. Vi har positivt noterat den av departementschefen i årets budgetproposition aktualiserade ämnesutbildningen i musik, lokaliserad till Framnäs, som en första satsning. Men vi menar att Norrland är i stort behov av en mera breddad musiklärarutbildning för att vi även på detta område skall nå en bättre regional balans. En sådan utbildning kan universitetet och lärarhögskolan i Umeå ge. Vi anser att ett tillmötesgående av universitetets krav på utbyggnad av den humanistiska fakulteten med en professur i musikvetenskap är en aktuell och mycket angelägen satsning. Utskottet har inte närmare kommenterat detta motionsförslag. Men jag hoppas att jag tolkat utskottet rätt när jag har noterat att även denna av oss aktualiserade utbildning ryms i den allmänna skrivning om behovet av satsning på Umeå som utskottet har gjort. I motionen 1878 har jag, med anledning av proposition nr 9, presenterat ytterligare några konkreta förslag om en vidare utbyggnad av utbildningen vid universitetet i Umeå, överensstämmande med den mening som departementschefen mycket positivt har skrivit in i propositionen. Jag finner det mycket glädjande att såväl propositionen som utskottet har slagit fast principen om att gjorda investeringar vid våra lärosäten skall utnyttjas innan utbyggnad på nya orter kommer till stånd. Därmed har såväl departementschefen som utskottet lagt ut betydande beställningar till Umeå. Där finns nämligen i dag en hel del ej utnyttjade resurser. Som mycket positivt har jag också noterat att regeringen så snart som sju dagar efter det att man tagit ställning till proposition nr 9 om reformering av högskoleutbildningen avlämnade proposition nr 24 om försöksverksamhet med lärarutbildningen, med förslag om mycket välkommen verksamhet till Umeå universitet. Den försöksutbildning i miljöoch konsumentkunskap som förslaget rymmer blir ett välkommet tillskott, likaså förslaget om teckningslärarutbildningen, som presenteras i samma proposition. Jag vill se denna senare utbildning som ytterligare ett steg mot en formhögskola i Umeå. I motionen har jag erinrat om ytterligare utbildningar, som jag anser med fördel borde kunna läggas till Umeå. Universitetet har resurser som utan svårighet skulle kunna klara t.ex. utbildningen av hälsovårdsinspektörer. Ett mycket välkommet tillskott vore också en massmedieutbildning. Lokaliseringen av denna utbildning utanför storstäderna skulle kunna medföra en bättre regional rekrytering än den som f.n. sker på detta område. En fortsatt satsning på Umeå universitet kan motiveras från samhällsekonomisk synpunkt, har vi slagit fast i vår motion. Stora investeringar är gjorda. Målsättningen för studerandeantalet ligger långt över dagens rekrytering. Vad universitetet har behov av är utbildning för att rätt ta vara på resurserna. Jag vill se såväl propositionen som utskottets föreliggande förslag som positiva yttringar, som jag hoppas skall bli vägledande för de fortsatta satsningarna på det norrländska universitetet.

Herr talman! Det förslag om inrättande av en yrkesteknisk högskola som har lagts fram har motsvarat ett stort behov och har också därför fått ett positivt mottagande. De målsättningar för utbildningen som har redovisats i U 68 är för det första att möta efterfrågan från yrkesverksamma som har haft små möjligheter till högskoleutbildning, för det andra att tillgodose industrins behov av arbetskraft för kvalificerade funktioner och för det tredje att kunna utbilda blivande lärare i yrkestekniska ämnen. Man sätter de två första målsättningarna klart före den tredje. En försöksverksamhet av begränsad omfattning med den yrkestekniska högskolan har föreslagits. Lokaliseringen av denna försöksverksamhet liksom av den kommande permanenta yrkestekniska högskolan bör ske enligt följande redovisade kriterier från U 68, vilka bygger på de tidigare målsättningarna. För det första skall industrigrenen vara väl representerad på lokaliseringsorten. Man skall kunna rekrytera elever och ha tillgång till arbetstillfällen för eleverna efter avslutad utbildning. Man skall kunna rekrytera lärare och genomföra studiebesök. För det andra måste lokaler och utrustning som är lämpade för denna typ av utbildning finnas. Av psykologiska skäl bör för det tredje yrkesteknisk högskola åtminstone till en del lokaliseras till en eller flera av de universitetsorter som redan finns. Enligt min mening bör rimligen de två första kriterierna väga tyngre. De rent psykologiska skälen kan inte vara de tyngsta i detta fall. Mot bakgrund härav föreslås att den försöksverksamhet med livsmedelsteknisk linje inom YTH som skall genomföras skall förläggas till Malmö/Lund-regionen, i detta fall till Alnarp. Samtidigt med detta redovisas, också i U 68, i samband med förslag till lokalisering av högskolan i stort, att en permanent livsmedelsteknisk yrkeslinje på högskolesidan skall förläggas till Kristianstad. Man kan visserligen tänka sig att ha en försöksverksamhet i Alnarp och sedan flytta över utbildningen i det permanenta stadiet till Kristianstad. Men liksom skolöverstyrelsen har anfört i ett remissvar till U 68 är det väldigt osannolikt att man tar bort en försöksverksamhet och flyttar den till annan lokaliseringsort. Med anledning av detta förslag om försöksverksamhet i Alnarp och med den starka motivering som vi anser finns för en lokalisering av den permanenta utbildningen till Kristianstad föreslås i motionen 1857 att även försöksverksamheten skall lokaliseras till Kristianstad. Som jag tidigare sagt är motiven härför mycket starka. Låt mig utgå från de kriterier som har anförts just för lokalisering av yrkesteknisk högskola. Först och främst skall industrigrenen vara väl representerad. I Kristianstad är 50 96 av de industrianställda sysselsatta inom livsmedelsindustrin. Denna andel är betydligt större än riksgenomsnittet för industrianställda inom livsmedelssektorn. I Kristianstad och dess närmaste «omgivning finns en mycket differentierad livsmedelsindustri av varie rande storlek. BI. a. är följande grenar representerade: På animaliesidan förekommer framställning av kött-, fjäderfäoch fiskprodukter. Vad vegetabilier beträffar tillverkas potatisprodukter av olika slag, kryddoch smakämnesprodukter samt fruktoch bärprodukter. Det finns försöksanstalter för potatis-, fruktoch bärodling. Där förekommer tillverkning av fettprodukter, kvarnrörelse, sockerproduktion och konservindustri. Jag skulle kunna fortsätta uppräkningen av den differentierade livsmedelsindustri som finns i Kristianstad. Fullkomligt klart är att just kravet på att industrigrenen skall vara väl representerad är i hög grad tillgodosett i Kristianstad. Lokaler och utrustning finns på orten. En av gymnasieskolorna har i dag en livsmedelsteknisk linje. Där finns också lokaler som kan användas vid en eventuell lokalisering av yrkesteknisk utbildning på högskolenivån. Kravet på laboratorieresurser kan på olika vis tillgodoses på ett tillfredsställande sätt i Kristianstads kommun. Kommunen har vidare redovisat ett mycket stort intresse för att få utbildning på livsmedelssidan med bl.a. en yrkesteknisk högskola. Man har skisserat en bredare utbildning på olika nivåer inom just livsmedelssektorn. Som jag har redovisat finns alltså mycket starka motiv för att den permanenta verksamheten och därmed också försöksverksamheten med livsmedelsteknisk utbildning inom yrkesteknisk högskola bör lokaliseras till Kristianstad. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till motionen 1857.

Herr talman! Det tillhör inte praxis i den här kammaren att uppta ledamöternas dyrbara tid med inlägg om motioner som utskott tillstyrkt. Det må ursäktas mig, om det här blir ett brott mot denna oskrivna regel —- men det brottet skall bli av kortaste möjliga varaktighet. Det är bara så att vi på Gävleborgsbänken känner ett behov av att tacka utskottet för dess mycket positiva inställning till vår motion 1855, som f. ö. omfattade förslag om högskoleutbildning inte bara till Gävleborg utan också till Skaraborg och Blekinge. Denna känsla av tacksamhet inför behandlingen av ett ärende kan egentligen bara den förstå som vet vilket samlat arbete som ligger bakom motionen. Redan innan U 68 lämnade sitt betänkande stod det klart att Gävleborg skulle förbigås som högskoleområde i utredningens förslag. Från årsskiftet 1972-1973 har länets kommuner med länsavdelningen som samlande organ eller separat samt partiorganisationerna hållit myndigheterna varma med uppvaktningar, skrivelser och uttalanden. Det har varit initiativ som backats upp av hela länets befolkning, oberoende av boendeort och partitillhörighet. Det skall villigt erkännas att vi misströstade, när alla våra argument inte gav nämnvärda spår i propositionen. Länet har under lång tid seglat i motvind, och ett län utan högskoleutbildning i dag är ett län med framtida stagnation. Det påståendet styrks efter de här två utbildningsdominerade debattdagarna. Utbildningsutskottet har förstått att väga våra argument, vilket gör att vi nu kan se ljusare på framtiden för vårt län.

Beslutet kommer säkerligen att ha ännu fler positiva konsekvenser för framtiden för vårt län. För detta ber vi gävleborgare att få framföra vårt tack för en positiv utskottsbehandling, herr talman, och jag ber därmed också att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vid slutet av denna omfattande och inträngande debatt om högskoleutbildningen vill jag endast lägga några lokala synpunkter. Jag har ofta — på goda grunder — angripit regeringens bristande satsning på Gävleborgs län. Jag kan bara konstatera att också när det gäller högskoleutbildningen visade regeringen den gamla vanliga njuggheten mot länet. Även om U 68 i sitt betänkande förbigick länet vid lokalisering av högskoleutbildning, fanns det vissa förhoppningar att regeringen skulle tillrättalägga detta negativa förhållande. Det gjordes också vissa förpliktande uttalanden i samband med utlokalisering till Gävle av några statliga verk. Finansministern sade i propositionen 1971:29 att han ansåg ”att närhet till högre utbildning är av stor vikt för berörda organ och deras personal. Jag utgår från att U 68 i sitt arbete beaktar konsekvenserna av att mina här framlagda förslag om utlokalisering av statlig verksamhet genomförs.” U 68 beaktade alltså inte detta. Regeringen hade då själv möjlighet att i sin proposition beakta vad finansministern ansåg att man borde beakta. Men som sagt, även när det gällde högskoleutbildningen visade regeringen sitt kallsinne mot länet. Utbildningsutskottet däremot såg problemen och insåg att det för att en region skall kunna fungera på ett för människorna tillfredsställande sätt också krävs en väl utvecklad utbildning med breda möjligheter till vidareutbildning inom olika yrken. Utskottet föreslår alltså att riksdagen beslutar att Gävle/Sandviken och Skövde skall vara utbyggnadsorter för högskoleutbildningen samt föreslår att riksdagen ger regeringen till känna vad utskottet anfört beträffande försöksverksamhet med yrkesteknisk högskoleutbildning i Karlskrona, Sandviken och Skövde fr.o.m. höstterminen 1977. Det här innebär att några av våra motionsyrkanden bifallits, och man borde vara glad för det. Men den stora glädjen känner man över att utskottet verkligen har prövat de olika orternas förutsättningar för högskoleverksamhet av olika slag. Jag vill helt enkelt i likhet med herr Gillström tacka utskottsmajoriteten och alla andra berörda för att man trots tidspress verkligen satt sig in i förhållandena på det utomordentliga sätt som man har gjort och för att man har försökt skapa en större jämlikhet i vårt land när det gäller tillgång till högskoleutbildning. Jag kan tyvärr inte inkludera herr Molin och hans parti, som ju yrkat avslag på de ifrågavarande motionsyrkandena. Mitt län har en låg studerandefrekvens, och jag är övertygad om att utskottets ställningstagande har betydelse också när det gäller att höja studiefrekvensen. Det är i så fall inget dåligt resultat. Jag väckte en motion vid årets början, och i anslutning till U 68 tog jag då upp frågan om möjligheten att förlägga enstaka kurser till andra delar av länet än de aktuella högskoleorterna. Jag framhöll då att Bollnäs kommun är lämplig lokaliseringsort för utbildning av olika slag. Man har en vårdyrkesutbildning i Bollnäs som är under expansion, och det har sagts i utredningen att särskild vikt bör läggas vid just teknikoch vårdutbildning i den mellersta utbildningsregionen som Bollnäs tillhör. Utskottet har i sitt betänkande avstyrkt mitt motionsyrkande. Det är naturligtvis riktigt mot bakgrund av att regionstyrelser skall införas. Det kommer givetvis sedan an på oss i länet att försöka intressera vederbörande regionstyrelse för lokalisering av enstaka kurser till olika delar av länet. Eftersom utbildningsministern är inne i kammaren vill jag till sist ta upp det faktum att utbildningsministern var i Sandviken den 1 maj och då omtalade, enligt pressen, att försöksverksamhet med yrkesteknisk högskoleutbildning skulle förläggas till Sandviken. Det är intressant att notera att detta skedde den 1 maj och att utbildningsutskottets betänkande är daterat den 6 maj. Då utbildningsministern således mottog Sandvikens tacksamhet för lokaliseringen ståtade statsrådet verkligen i lånta fjädrar. Det är ju inte tack vare utbildningsministern och regeringen utan det är trots utbildningsministern och regeringen och tack vare utskottet som Gävleborgs län får sin högskoleutbildning.

Herr talman! Marginellt i den här stora debatten om U 68 vill jag ta några minuter i anspråk för att beröra ett par motioner-med numren 113 och 831, i vilka vi önskar aktualisera tillskapandet av en ny utbildningsgång för hälsovårdsinspektörerna. Frågan i sig är emellertid inte marginell. Tvärtom har den en mycket stor betydelse för oss allihop i samhället. Hälsovårdsinspektörerna handplockades till en början och fick 1938 en kort utbildning på tre veckor för att kunna orientera sig inom ett område som redan då var viktigt, om än långt ifrån så omfattande och komplicerad som det har blivit i dag. Efter andra världskrigets slut utsträcktes deras utbildning till en nio månaders kurs under två terminer. Därefter har deras utbildning i stort sett legat fast, medan näringslivet har genomgått en enorm utveckling med mängder av nya produktframtagningar och miljömässiga störningskällor, som vi får allt svårare att kontrollera. Likväl är hälsovårdsinspektörerna med sin utbildning enligt ordningen från 1946-1947 ofta de enda sakkunniga ute i kommunerna, som fortlöpande skall övervaka hälsovårdsförhållandena och ansvara för den kommunala yrkestillsynen liksom efterlevnaden och tillämpningen av arbetarskyddslagen. Inspektörernas bristfälliga utbildning uppmärksammades redan 1969 av statens institut för folkhälsan, som föreslog en utredning. En sådan kom också till stånd efter en tid och slutförde sitt uppdrag 1973. Utredningen lade fram konkreta förslag till rimliga förbättringar av inspek törernas utbildningsgång, vilken man anser bör omfatta sex terminer mot nuvarande två och lämpligen förläggas till socialhögskola, som genom sina ämneskurser ligger väl till för att klara denna typ av utbildning och där viss kompletterande undervisning i medicin kan adjungeras. Utbildningen bör väl därför förläggas till ort där båda dessa möjligheter kan ges. Nu har utskottet summariskt avslagit de båda angivna motionerna under hänvisning till att regeringen tillsatt en beredning i ärendet. Min fråga till utbildningsministern, som nu är här, blir då: När kan beredningens arbete resultera i något konkret och finns det redan nu framme material som belyser om utredningens linje i stort sett kommer att följas eller om det blir något helt annat? Det har redan gått en betydande tid sedan frågan uppmärksammades av statens institut för folkhälsan.
Herr talman! Får jag bara mycket kort bekräfta att det är riktigt som herr Sörenson säger att vi har ett sådant här betänkande i departementet. Det är föremål för beredning, och förslag kommer att föreläggas riksdagen - om ingenting alldeles särskilt skulle inträffa — under 1976. Fru Jonäng tycker så illa om regeringen att hon kanske inte läser propositioner. Det är möjligt. Men om hon unnat sig det skulle hon möjligen kunnat se att det i propositionen förutsetts att vi skall få yrkesteknisk högskoleutbildning i Karlskrona, Sandviken och Skövde. Men självfallet anser jag — och det antar jag att även utskottet gör — att frågan bör bli föremål för vederbörlig utredning innan vi slår fast detaljerna. Jag tar för givet, inte minst efter alla de lovord som här uttalats från olika trakter av vårt land, att dessa utredningar skall ge vid handen att det finns goda förutsättningar att förlägga yrkesteknisk högskola till de här tre orterna.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att vi i Gävleborgs län kommer att få både högskoleutbildning och försöksverksamhet med yrkesteknisk högskoleutbildning på ett betydligt tidigare stadium än om utskottet hade följt propositionen och regeringens linje. Hade regeringens linje varit positiv hade vi heller inte behövt motionera som vi gjort.
Herr talman! Nej, det är inte heller sant, om vi nu skall träta i sista ögonblicket. Det tidigaste denna verksamhet kan komma i gång är till 1977 och det är också förutsett.

Herr talman! Det här ärendet gäller alltså Sveriges anslutning till det s.k. internationella energiprogrammet, IEP. Mer än många andra ärenden speglar det det internationella maktspelets problem. Näringsutskottets motivering för att ansluta sig till avtalet är att man måste trygga sin oljeimport. Det sägs skola ske i samarbete med andra stater som har samma intresse. Vilka andra stater är det? Det är de stora kapitalistiska industriländerna, oljeklubbens länder. Det är en grupp länder inom vilken USA intar den klart ledande ställningen. Redan häri ligger givetvis ett neutralitetspolitiskt problem. Man har rent allmänt all anledning att akta sig för att inträda i en gemenskap, vars handlande kommer att i väsentlig mån ledas av den största Atlantpaktsstaten. Ingen av utskottsmajoritetens ledamöter skulle säkerligen förorda ett inträde i en gemenskap där t.ex. Sovjetunionen intog en liknande ledarställning. Men till de nu nämnda kommer också andra faror. Den ständigt ökande råvaruförbrukningen har fört den amerikanska ekonomin till det läget, att USA:s egna resurser allt mindre förslår. Den växande klyftan mellan resursbehovet och tillgången driver den amerikanska ekonomin och den amerikanska maktpolitiken därhän att den vill säkra för sig tillgängligheten av tredje världens resurser på allt fler områden. Det gäller Zaires uranmalm, Chiles koppar, Mellersta Österns olja. För att säkra sin makt bedriver USA-regimen en imperialistisk politik. Man hotar de små nationerna. Man skickar militär för att avsätta misshagliga regeringar eller för att säkra amerikanska finansiella intressen. Man för utrotningskrig. Man förser gamla kolonialmakter med vapen. Man låter sina underrättelseorgan bedriva konspirationer och terror. Så var det 1952 i Iran när oljenationalisering hotade. Så var det 1954 i Guatemala när jordreformen hotade. Så var det 1964 i Brasilien. Så var det i Indokina. Exemplen kan räknas dussinvis. Sveriges engagemang i IEP-avtalet har en speciell sida. Avtalet förpliktar Sverige till bestämda åtgärder i bestämda krissituationer. Sverige skall då sluta upp på de andra anslutna staternas, dvs. också på USA:s, sida för att hävda sig mot oljeländerna. Sverige skall också förbinda sig att följa gemensamma bestämmelser om att reglera sin förbrukning och att bistå andra kapitalistiska industriländer med olja i förekommande fall. För ett par år sedan gjorde USA:s utrikesminister Kissinger ett uttalande om folkfrontsregimen i Chile. Han sade att USA inte tänkte tolerera att någon stat på den amerikanska kontinenten övergick till ett socialistiskt system utan USA skulle förhindra detta, oavsett om den socialistiska regimen kommit till makten i författningsenlig ordning eller på något annat sätt. Så kom september 1973. Den amerikanska regimen och finansintressena, ledda av den internationella telejätten ITT, konspirerade med vissa chilenska militärkretsar. Folkfrontsregimen störtades, terrorregimen installerades. För några månader sedan var utrikesminister Kissinger åter ute med ett offentligt uttalande. Det var mot bakgrund av den nyligen timade åtstramningen från oljeländerna. Vad Kissinger då sade var att USA i fortsättningen inte tänkte tolerera någon störning i tillflödet av olja, inte heller några för USA oacceptabla prisförändringar. Om sådant inträffade, menade Kissinger, var USA berett att med militära maktmedel garantera sina intressen i saken. Detta yttrande uppfattades av de oljeproducerande länderna som en synnerligen grov provokation och som ett hot. Detta sade de också offentligt. Ingen kan sväva i tvivelsmål om allvaret i denna sammanstötning mellan USA-regeringen och oljestaterna. Ett så öppet hot hör det till undantagen att man får höra, t.o.m. när USA i och för sig har planer på militära aggressioner, vilket USA som bekant påfallande ofta har. I skuggan av denna maktpolitiska demonstration från USA skall IEP avtalet ingås. Det är avsett som och kommer att fungera som en del av den garanti Kissinger vill skapa för USA:s kontroll av oljetillförseln. I denna garanti för USA-kapitalet och för Kissinger skall Sverige ställa upp. Vad vinner Sverige på detta? Vi vinner rimligen inga positioner i oljeländerna, det är helt klart. Vi stärker inte samarbetsklimatet med tredje världens länder genom att så demonstrativt sluta upp på de stora kapitalistiska industriländernas sida. Vi vinner heller inga garantier för att själva bli försedda med olja i ett kärvt läge. Det blir rimligtvis inte Sverige, som i första ledet kommer att drabbas av eventuella åtgärder från oljeländerna. Det blir sannolikt andra länder, eventuellt USA. Sveriges roll blir därvid enbart stödjande — i sista hand skall Sverige då avstå olja till något annat avtalsland. Sverige skall visa solidaritet med de rika, med de stora amerikanska, brittiska eller holländska kapitalintressena. Detta är inte bara neutralitetsmässigt mycket betänkligt. Det är utifrån större politiska principer helt oförsvarbart. Att ställa sig på aggressiva och imperialistiska makters sida i en internationell konflikt kan inte motiveras. De två utskott som varit inkopplade på detta ärende för ett logiskt sett något egenartat resonemang om fördelarna med IEP-avtalet. Näringsutskottet för sin del vägrar över huvud taget att se avtalets roll i det internationella diplomatiska spelet. Utrikesutskottet menar att det är bättre att vid ett krisläge vara med än att inte vara det. Det är ett märkligt resonemang. Om nu USA kommer i motsättning till oljeländerna och söker verkställa sitt hot om militär aggression — då uppstår rimligen en ur neutralitetspolitisk synpunkt mycket svår situation, som även utrikesutskottet anser betänklig och delvis varnar för. Då kan det ju inte vara lättare att vara med i avtalet. Det är i sådant fall tvärtom enklare och mera bekymmersfritt ur neutralitetspolitikens synpunkt att inte vara med. Då uppstår nämligen neutralitetsproblemen inte alls. Ur oljeförsörjningssynpunkt menar näringsutskottet likaledes att det är bättre att vara med än att stå utanför. Men hur hänger det ihop logiskt? Oljeländerna har öppet deklarerat att de känner sig hotade. Om man då ansluter sig till ett samarbetsavtal med USA, dvs. den makt som oljeländerna anser sig hotade av, då måste ju risken för repressalier i oljetillförseln vara större än om man inte samarbetar med den hotande makten. Risken för störningar i oljetillförseln genom strypning eller bojkott är rimligen betydligt mindre ifall oljeländerna inte räknar in Sverige bland dem som stöder USA:s intressen och aktioner. Sammanfattningsvis: Skall alltså Sverige förbinda sig med de länder som vill dominera tredje världens resurser, eller skall vi undvika sådan sammanblandning? Skall vi acceptera förpliktelser att stödja länder som genom sitt aggressiva uppträdande utgör ett hot mot den nationella självständigheten för tredje världens länder? Skall Sverige förlita sig på ett rimligt förtroende och rättvisa avsikter gentemot de oljeproducerande länderna? Eller skall man förlita sig på den gardering som Kissinger ger i form av amerikanska vapen? Så står frågan. För ett socialistiskt arbetarparti är svaret på den frågan tämligen givet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Den här frågan bör väl ändå diskuteras från utgångspunkten att oljeförsörjningen för Sverige är en väldigt betydelsefull sak. Vi har ingen olja själva, och vi täcker genom köp utifrån ungefär tre fjärdedelar av vårt energibehov i form av olja. Detta gör att vi har allt intresse i världen att försöka så långt som möjligt garantera att vi under alla förhållanden kan få en oljeförsörjning som tryggar vår industri, vår bostadsuppvärmning osv. Det är detta som ligger i botten här. Vi måste verka i den värld där vi lever. Vi samarbetar genom det här avtalet med en mängd länder i Europa. Som Jörn Svensson lägger upp det är det egentligen bara USA och Sverige som är med i avtalet — vi hörde aldrig talas om något annat land — men verkligheten ser ju inte ut på det sättet. Låt mig peka på vissa saker som har med det här avtalet att göra. Genom detta avtal får vi i en avspärrningssituation en möjlighet till hjälp utifrån, vi får vara med och hjälpa andra osv. Vi är med i en gemenskap som visst inte består av bara Sverige och USA. Vi deltar i ett forskningssamarbete som har sin stora betydelse. Det gäller inte bara kärnforskningen utan också alternativa energikällor och mycket annat sådant. Vi får även bättre tillgång till information om vad de stora internationella oljebolagen sysslar med, och det tycker jag inte heller är helt betydelselöst. Detta är alltså vad avtalet egentligen innehåller och vad som ligger bakom att vi ansluter oss till det. Så kommer då Jörn Svensson och säger att detta inte kan förenas med vår neutralitet. Det är väl detta vi kan diskutera. I och för sig är naturligtvis huvudfrågan denna: Är vi sålda till USA i det här sammanhanget? Kan vi inte delta i ett internationellt samarbete trots vår neutralitet? Vi har i flera sammanhang sagt att vi deltar i internationellt samarbete — något annat vore orimligt — men aldrig under sådana förutsättningar att vår neutralitet hotas. Vi gör alltid förbehåll så att vi inte riskerar dras in i situationer där vår neutralitet kan ifrågasättas. Jag vill peka på några bestämmelser i detta avtal som visar att vi kan förhålla oss neutrala. Alla tillägg i avtalet måste det fattas ett enhälligt beslut om. Man kan alltså inte fatta ett beslut som rör oss utan att vi själva deltar i beslutet. Sverige har som bekant varit med om att ta de två första stegen i detta avtal men icke det tredje, som gäller minimipriserna. Sverige har i alla sammanhang deklarerat att vi inte är med i någon kamporganisation mot oljeländerna. Dessa har inte heller uttryckt någon fruktan för Sveriges engagemang i detta oljeavtal. Vi har i stället framhållit att energiproblemen, som det ytterst gäller, skall diskuteras i ett globalt sammanhang. Några få länder i Västeuropa kan inte lösa problemen. Jag anser inte att det finns några betänkligheter mot ett svenskt medlemskap i IEP. Inte heller regeringen eller något av de partier som är representerade i utrikesnämnden har funnit det. Herr Svensson i Malmö säger att NATO-staterna, framför allt USA, är med i detta avtal. Det är alltså inte bara USA och Sverige. Så säger han vidare, att säkerligen skulle ingen av de ledamöter som i näringsutskottet har varit med om att tillstyrka denna anslutning godkänt den om Sovjet varit inblandat. Ja, jag vet inte vad herr Svensson i Malmö har för bevis för det. Han skildrar mycket målande — jag skall inte polemisera mot honom om det — USA:s politik, dess kolonialkrig i Indokina osv. Jag kan hålla med honom i dessa hans beskrivningar, men det är ju inte fråga om att Sverige skall hjälpa USA i dessa orättfärdiga krig. Så säger herr Svensson, att om det blir en krissituation är det inte Sverige som i första hand råkar ut för den utan USA, och då skall vi tvingas att hjälpa USA. Riktigt på det sättet är det väl ändå inte. Hur kommer det att se ut om vi ställer oss utanför detta avtal, vilket vi mycket väl kan göra? Ja, vi kan visserligen få in vissa oljeprodukter men bara i icke raffinerad form. Vår egen raffineringskapacitet räcker inte till. Alla vet att vi har försökt köpa olja på annat håll. Vi får t.ex. en hel del olja från Sovjet, men Sovjet är inte intresserat av att leverera några större kvantiteter än för närvarande. Man har väl helt naturligt sina resurser låsta. Om vi står utanför avtalet kan vi säkerligen hamna i ett betydligt värre läge vad gäller vår neutralitet. I en krissituation måste vi se till att vi kan få olja, därför att vi kan inte leva utan den. Faran för att inte kunna upprätthålla vår neutralitetspolitik blir alltså mycket större om vi står utanför detta avtal. Jag tycker inte att vi skall måla hin på väggen. Sverige har inte ställt sig bakom USA och dess kolonialkrig. Vi har gått in i ett samarbete på likaberättigad basis i fråga om energiproblemen, som vi vill försöka lösa på bästa möjliga sätt. Men vi har sagt ifrån att vi inte kan delta i ett samarbete som utgör en fara för vår neutralitet. Märkvärdigare än så är det inte. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Svanberg blandar bort korten genom att tala om att det är fler nationer inblandade än USA och Sverige. Det visste jag faktiskt. Men det kan väl inte ha undgått herr Svanberg att bland de västliga nationerna är USA den ekonomiskt, politiskt och militärt ledande, eller har möjligen herr Svanberg på sistone upptäckt någon annan ekonomiskt, politiskt och militärt ledande makt i västmaktskretsarna? Finns det någon nation som kan göra USA äran stridig om detta ledarskap? Därför måste det rimligtvis vara USA:s intressen som starkast gör sig gällande på samma sätt som i oljeklubben. Problemet är att Sverige i en krissituation har skyldighet att ställa upp med vissa solidaritetsåtgärder. Sverige kan inte kontrollera att denna krissituation inte uppstår just som följd av USA:s aggressiva hållning och hot mot oljeländerna. Det är däri faran ligger. Nu säger herr Svanberg att det är viktigt att vi är med, det är viktigt att oljebehovet tryggas. Visst är det viktigt att oljebehovet tryggas, men det är inte det frågan gäller utan: Hur tryggas vår oljetillförsel bäst? Jag skulle vilja fråga herr Svanberg två saker. För det första: Tryggas vårt oljebehov bäst genom samarbete med USA? Är risken större eller mindre för repressalier även gentemot oss ifall vi ställer upp i gemenskap på aggressorn USA:s sida än om vi står utanför? Hur uppfattar oljeländerna oss i de båda situationerna? Vilken situation är farligast? Skulle det verkligen vara fördelaktigast att så att säga kopplas samman med USA när det gäller oljeländernas syn på oss, eller är det fördelaktigare att inte kopplas samman med USA?

Herr talman! Så jag målar, ty så roar mig att måla — ungefär så tycks Jörn Svensson agera i det här sammanhanget. Han ställer två frågor: Är det bättre för oss om vi är lierade med USA gentemot oljeländerna eller om vi inte är det? — Det är bättre för oss om vi finns med i ett samarbete kring oljepolitiken som berör i princip hela Västeuropa. USA finns med också, men tala inte hela tiden bara om USA, för det hela ser ut på ett annat sätt. Sedan frågade Jörn Svensson om jag kan garantera att Sverige - om USA går till anfall, går i krig föratt klara oljetillförseln — då inte är med i den gemenskapen. Behöver jag svara på den frågan? Menar verkligen herr Svensson att det kan ifrågasättas att Sverige skulle engagera sig i något krigsförhållande, något angrepp, några verkligt allvarliga sanktioner mot oljeländerna? Sverige har klart deklarerat att vi går med i det här samarbetet så länge det inte berör vår neutralitet. Sverige har full möjlighet att gå ut ur samarbetet, eftersom man måste besluta gemensamt om allting. Det är onödigt att måla hin på väggen. Jag tror inte att någon blir förskräckt. Det är nämligen att ge en falsk bild av verkligheten. Man målar de svarta färgerna mycket skarpa. De andra glömmer man helt bort.